Herr talman! Tack, Annika Hirvonen, för interpellationen! Annika Hirvonen har frågat mig om partierna i regeringssamarbetet avser att utreda att människor som utnyttjas i prostitution ska utvisas på grund av bristande vandel på samma sätt som kriminella. Av Tidöavtalet framgår att regeringen avser att tillsätta en utredning som bland annat ska analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel. Utredningen ingår som en del av många i regeringens satsning för att åstadkomma en ansvarsfull migrationspolitik. Av Tidöavtalet framgår att den aktuella utredningen bland annat ska analysera de rättsliga möjligheterna utifrån både svensk grundlag, EU-rätten, Europakonventionen och andra folkrättsliga åtaganden. Enligt Tidöavtalet ska utredningen också ta fram författningsförslag för att, i den utsträckning det är möjligt, återinföra en möjlighet att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel. Det skulle till exempel kunna röra sig om samröre med en kriminell, våldsbejakande eller extremistisk organisation eller andra miljöer som hotar grundläggande svenska värden. Hämtat från tidigare förarbeten nämns även prostitution som ett exempel. Det är dock viktigt att framhålla att förslagets syfte inte är utvisa människor för att de har försatts i utsatthet. Regeringen avser att återkomma med kommittédirektiv där utredarens uppdrag utvecklas närmare.

Herr talman! I Tidöavtalet kan vi läsa att regeringen vill utreda möjligheten att utvisa människor på grund av bristande vandel. Man exemplifierar bland annat med att människor har begått brott, vilket redan i dag är vad som brukar avses med detta. Sedan exemplifierar man med en rad handlingar som inte handlar om att människor har begått brott utan är i en utsatt situation, till exempel i missbruk, eller till och med att de är utsatta för brott som sexuellt utnyttjande i form av att andra personer köper sexuella tjänster. Vi i Miljöpartiet tycker att det är allvarligt att partierna bakom Tidöavtalet på detta sätt klumpar ihop brottslingar med dem som borde klassas som brottsoffer, det vill säga kvinnor, flickor, pojkar och transpersoner som utnyttjas i prostitutionen. Vi vill stärka dessa brottsoffers status och skydd, inte straffa dem med utvisning. Jag har letat i förarbetena. Jag hittar inte ordet prostitution i där. Maria Malmer Stenergard får gärna upplysa mig om var det står. Det som jag hittar är att man på 1980-talet kunde bli utvisad om man ägnade sig åt otukt. Efter det har vi infört sexköpslagen, som tydligt slår fast att det är den som köper sex som begår ett brott och att den som är utsatt inte är kriminell och inte bör straffas. Min fråga blir då: Ska jag tolka detta interpellationssvar som att man nu går ifrån detta och tydligt säger att kvinnor, flickor, pojkar och transpersoner som utnyttjas i prostitution inte ska utvisas? Herr talman! Förutom kriminalitet och det som Maria Malmer Stenergard nu lyfter fram i sitt interpellationssvar som omständigheter som ska omfattas av denna paragraf talas det också om att i handling missakta befolkningen. Det talas om att man ska ha respekt för grundläggande svenska värderingar, och det är viktigt. Men vad menar regeringen med personer som missaktar den svenska befolkningen eller inte respekterar grundläggande värden? Ska de kunna bli av med sin flyktingstatus? Ska en flykting från till exempel Iran, som nu har debatterats, och som inte delar till exempel de värderingar som partierna bakom Tidöavtalet står för och demonstrerar mot dem eller på annat sätt uttrycker missaktning mot just till exempel Sverigedemokraternas värderingar kunna bli av med sin status som flykting och utvisas? Ska andra flyktingar kunna utvisas för missaktning av befolkningen? Bör det inte ändå i sammanhanget vara tydligt att flyktingstatus är någonting som ska gälla oavsett om man håller med om vissa värderingar eller inte? Herr talman! Denna paragraf i Tidöavtalet har kritiserats ur många perspektiv. Vi i Miljöpartiet tycker att det otroligt allvarligt att man gör sammanblandningar mellan brottslingar och brottsoffer och dessutom kommer med svepande grunder för att människor ska bli av med den mänskliga rättigheten till skydd från förföljelse och förtryck.
Herr talman! Denna utredning om en möjlighet att utvisa en utländsk medborgare på grund av bristande vandel är en del av en omfattande reformagenda som ska lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem på migrations och integrationsområdet. Målet är bland att införa en kravbaserad integrationspolitik där den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att också bli en del av det svenska samhället. Och jag vill med anledning av interpellantens frågor erinra om att det tydligt framgår av Tidöavtalet att samtliga förslag som läggs fram ska vara i enhetlighet med de bindande internationella regler som Sverige har åtagit sig att följa, och de ska respektera asylrätten. Likaså ska givetvis beredningskraven i regeringsformen iakttas. Då vet Annika Hirvonen mycket väl att de svepande ord som hon hänvisar till alltså inte är lagstiftning, utan de är en del av Tidöavtalet. Det är inte vår avsikt att ha svepande formuleringar i lagstiftningen om den eventuellt kommer på plats efter en gedigen utredning där samtliga aspekter har belysts och där man också har tittat på internationella jämförelser och där man har säkerställt att vi håller oss inom ramen för exempelvis asylrätten. Men vi menar att samhällsutvecklingen gör att det finns skäl att utreda om människor bör kunna utvisas från Sverige på fler grunder än vad som i dag är möjligt. Och detta är alltså inte främmande för svensk rätt, utan denna möjlighet fanns till så sent som 2005. Jag tror att de flesta är överens om att vi under många år har misslyckats med integrationen. Om man har många personer som befinner sig i Sverige utan att vilja integreras och bli en del av samhället och i stället egentligen agerar tvärtemot de grundläggande principer som gäller för det svenska demokratiska samhället är det ett stort problem. Om integrationen ska fungera behöver människor som bor här faktiskt också vilja bli en del av det svenska samhället och anstränga sig till det yttersta för att också bli det så snabbt som möjligt. Om man däremot inte har en sådan vilja och befinner sig i miljöer kopplade till exempelvis kriminella gäng, klaner eller extremistiska grupperingar och inte har för avsikt att ändra på det, då måste vi ställa oss frågan om man verkligen ska vara kvar i Sverige. Exakt hur detta ska gå till ska denna utredning naturligtvis titta närmare på liksom hur det fungerar i andra länder. Jag vill inte och tänker inte föregripa denna utredning. Med anledning av dessa frågeställningar vill jag passa på att säga något. Det kan framstå som att detta är en helt ny företeelse, men det har alltså funnits liknande regleringar tidigare. Men själva vandelsprövningen är någonting som görs dagligen på Migrationsverket i samband med att människor ansöker om medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Jag vill också lyfta fram den möjlighet som finns i dag enligt utlänningslagen att avvisa personer som inte är EES-medborgare eller anhöriga till EES-medborgare om det kan antas att de inte kan försörja sig på ett hederligt sätt. I förarbetena nämns prostitution som exempel. Det är inte precis den reglering som vi tar sikte på här, utan detta handlar alltså om avvisning av icke EES-medborgare och sådana som inte är familjemedlemmar till EES-medborgare. Mig veterligen är detta ingenting som Miljöpartiet har agerat för att ändra. Det är en ganska liknande reglering. Varför har i så fall Annika Hirvonen inte tagit den striden under de nästan åtta år som Miljöpartiet satt i regeringen?
Herr talman! Då vill jag informera om att Miljöpartiet också vill skärpa synen på personer som utnyttjas i prostitution som brottsoffer. Vi vill inte straffa dem med utvisning. Vi vill ge dem samma status som andra målsägande. Det är någonting som vi har drivit länge. Det oroar mig att Maria Malmer Stenergard här gör denna jämförelse med avvisning av icke EES-medborgare. I svaret skulle man nämligen kunna tolka det som att regeringen nu backar från denna del av listan som innehåller prostitution och missbruk, alltså personer som är i en utsatt situation och att de ska straffas med utvisning på samma sätt som personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Vi i Miljöpartiet är oroade över detta. Vi såg, inte minst när det kom många kvinnor som flydde från kriget i Ukraina, hur det hade en stor påverkan på sexhandeln i Sverige. Vi är oroade för de extremt låga ersättningarna som dessa kvinnor tvingas leva på och försörja sig på i Sverige. Det är alltså mindre än 100 kronor om dagen för en vuxen kvinna och bara knappt 50 spänn för ett barn. Det driver människor i händerna på dem som cyniskt utnyttjar flickor, pojkar och kvinnor i sexhandeln. Det är de som utnyttjar dessa människor som vi ska sätta åt. Vi ska inte straffa ukrainska flyktingar genom att utvisa dem tillbaka till krigets helvete för att de är i prostitution. Vi ska inte göra på det sätt som Maria Malmer Stenergard beskriver att lagstiftningen säger om EES-medborgare som utnyttjas i prostitution. Det vill inte vi i Miljöpartiet. Kan Maria Malmer Stenergard nu säga, klart och tydligt, att regeringen inte kommer att gå vidare med utvisning av personer som utnyttjas i prostitution? Det vore ett väldigt välkommet besked. Jag frågade också tidigare om statsrådet kunde ge mig en hänvisning till vilka förarbeten man menar att den här listan kommer ifrån. Jag kan nämligen inte hitta den när jag själv söker i tidigare propositioner och utredningar som har behandlat detta. Jag hittar begrepp som otukt, men jag hittar inte begreppet prostitution. Det kan förstås vara så att jag inte har sökt tillräckligt noggrant eller hittat rätt. Jag hittar heller inte var man listar detta med respekt i förhållande till grundläggande värderingar eller att missakta befolkningen. Jag tycker att det vore väldigt bra om vi kunde få klarhet också i det. Som sagt: Kan vi nu få svart på vitt att regeringen inte ska straffa brottsoffer som utsätts i prostitution med utvisning på samma sätt som de kriminella som utnyttjar dem? Det vore otroligt värdefullt.
Herr talman! Jag vill vara glasklar här. Det som gäller är det jag sa i mitt inledande svar, det vill säga att det inte är regeringens avsikt att utvisa människor för att de har försatts i utsatthet. Där vill jag vara mycket klar. Jag ser framför mig att det i mycket större utsträckning är exempelvis de som bedriver koppleri som blir aktuella för utvisning, men återigen: Detta är någonting som utredningen måste titta på, och utredningen har alltså inte ens tillsatts. Vi kommer att jobba med direktiv, och utredningen ska naturligtvis få jobba helt som utredningar brukar och kunna leva upp till de beredningskrav som finns. Jag tycker att Annika Hirvonen är ganska snabb att kritisera regeringen, herr talman. Hon, liksom andra, får jättegärna kritisera regeringen - jag välkomnar det, och det är en viktig del i en demokrati - men jag tror att det kan vara en god idé att avvakta och se hur utredningsdirektiven utformas, vad utredningen landar i och vad regeringen sedan eventuellt väljer att gå vidare med. Precis som under åren i regeringsställning väljer dock Annika Hirvonen och Miljöpartiet att se det de önskar se. Annika Hirvonen väljer ut ett av de exempel som nämns i Tidöavtalet och blåser upp det i stället för att se till att helheten och alla de överväganden som utredningen kommer att få i uppdrag att göra kommer fram. Miljöpartiet väljer också konsekvent att bortse från de negativa effekterna av den ansvarslösa migrationspolitik utan fungerande integration som till stor del är en följd av partiets och Socialdemokraternas politik i regeringsställning under de senaste åtta åren. I Miljöpartiets värld tycks uppfattningen vara att mer av den krav och gränslösa politik som bidragit till problemen ska utgöra lösningen, och jag - liksom en stor del av väljarna - tycker nog att det är rätt uppenbart att det inte fungerar. Från Miljöpartiets sida slår man gärna på den humanistiska trumman, men för mig är det inte ljudet från trumman som är det viktiga utan resultaten - och de är nedslående. Alldeles för många barn kommer aldrig till sin rätt och får inte samma chans som andra barn att växa upp och bli sitt allra bästa jag här. Kvinnor som flyr från krig och förtryck, som Annika Hirvonen förtjänstfullt lyfter fram i olika sammanhang, tvingas in i en annan form av förtryck i det svenska utanförskapet. Det kan den här regeringen aldrig acceptera. Som ansvarstagande politiker måste vi alla fundera på vårt eget ansvar för det utanförskap som alltför många människor, inte minst barn och kvinnor, i dag lever i här i Sverige. Vad är det egentligen som är humant? Jag vill återigen framhålla följande: Prostitution är ett exempel som räknas upp och som har hämtats från tidigare förarbeten. Det är ordet otukt jag syftar på. Syftet är inte att utvisa människor för att de har försatts i utsatthet. Här vill jag vara glasklar. Det handlar inte om att vi ska sätta dit utsatta människor. Exakt var gränserna lämpligen bör gå kommer att utredas, och jag vill inte föregripa det.
Herr talman! Då är ju den naturliga följdfrågan om Maria Malmer Stenergard delar Miljöpartiets uppfattning att personer som utsätts i prostitution har försatts i sådan utsatthet som Maria Malmer Stenergard talar om i sitt interpellationssvar. Lösningen på förtrycket av kvinnor bland annat genom utnyttjande i prostitution kan inte vara att straffa kvinnorna med utvisning. Om det finns ett hot om utvisning tillbaka till det förtryck man en gång flytt ifrån kommer det att leda till att färre vågar söka hjälp och anmäla de kriminella som utnyttjar flickor, pojkar, kvinnor och transpersoner i sexhandeln. Så ser det ut redan i dag. Detta måste vi råda bot på. När vi läser meningarna där man listar brottslingar och brottsoffer sida vid sida är det klart att vi reagerar på det och kritiserar det. Och vi får ju inte tydliga svar - det är uppenbart att man avser att utreda den här frågan därför att man faktiskt är intresserad av att kunna ta fram sådana lagförslag. Det är vi djupt kritiska till. Vi är djupt kritiska till de mycket svepande formuleringarna i Tidöavtalets vandelsparagraf om att missakta befolkningen och svenska värderingar. Det är begrepp där man lägger in olika saker. Svenska värderingar handlar för mig om jämställdhet, antirasism och alla människors lika värde. De handlar om solidaritet med kommande generationer och alla människor. Det är uppenbart att partierna bakom Tidöavtalet tolkar svenska värderingar annorlunda.
Herr talman! Återigen vill jag vara tydlig med att vårt syfte inte är att utvisa personer enbart för att de har försatts i utsatthet. Här kan jag vara glasklar. Vi har ju den situationen att någon kan utvisas med anledning av brott, och här kan man tänka sig en situation där någon upprepade gånger begår brott som inte når upp till det straffvärde som krävs för att utvisning ska aktualiseras. Man kan tänka sig en situation där någon har tydligt samröre med kriminella organisationer eller terroristorganisationer och att det är den typen av samröre som kan leda till utvisning, trots att utvisning på grund av brott som sagt inte kan aktualiseras. Men just detta får utredningen naturligtvis titta närmare på. Jag vill återigen betona att samtliga förslag som läggs fram ska vara i enlighet med de bindande internationella regler som Sverige har åtagit sig att följa, och likaså ska givetvis beredningskraven i regeringsformen iakttas. Jag kan inte föregripa den utredning som vi ännu inte har tillsatt. Jag ser dock väldigt mycket fram emot fortsatt debatt med Annika Hirvonen om detta när utredningen har kommit och om regeringen väljer att gå vidare med något av de eventuella förslagen.